Fru talman! Thomas Bodström har frågat mig på vilka sätt jag avser att inom ramen för ordförandeskapet i ministerrådet och som medlemsland i EU föra upp frågan om kriminalisering av köp av sexuella tjänster. Den svenska regeringen menar att prostitution kan vara en grogrund för människohandel för sexuella ändamål. Vid kontakter med andra länder är vi mycket tydliga med vår uppfattning. Långt ifrån alla länder i EU delar emellertid vår syn på prostitution och vikten av att kriminalisera köp av sexuella tjänster. Däremot råder enighet om att människohandel måste bekämpas. Det svenska ordförandeskapet prioriterar därför EU:s arbete för att motverka människohandel. På detta område har vi varit mycket aktiva. Kopplingen till efterfrågan på tjänster från offer för människohandel har lyfts fram i olika sammanhang. För närvarande arbetar vi med att förstärka det rättsliga regelverket mot människohandel inom EU. Här kan nämnas att det förslag till rambeslut om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skyddande av offer som nu förhandlas innehåller ett åtagande för medlemsstaterna att sträva efter en minskning av den efterfrågan som ligger till grund för alla former av utnyttjanden som är relaterade till människohandel. Medlemsstaterna ska enligt förslaget överväga att vidta åtgärder för att straffbelägga användning av tjänster från en person med vetskap om att han eller hon är offer för människohandel. Denna uppmaning till ytterligare kriminalisering är tänkt att kunna inbegripa till exempel köp av sexuella tjänster från människohandelsoffer. Vidare kan nämnas rambeslutet om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn, där det pågår förhandlingar bland annat om kriminalisering av köp av sexuella tjänster från barn. I den frågan synes det råda stor samsyn mellan medlemsstaterna. Nyligen arrangerade det svenska ordförandeskapet en konferens om människohandel i Bryssel vid vilken även tredje länder och internationella organisationer och frivilligorganisationer deltog. Vid konferensen antogs slutsatser som bland annat tog upp betydelsen av att angripa efterfrågan för att förebygga och bekämpa människohandel. Avslutningsvis vill jag nämna att det trots medlemsstaternas olika syn på prostitution finns ett ökande intresse för det svenska förbudet mot köp av sexuell tjänst. Vi delar naturligtvis gärna med oss av våra erfarenheter i detta sammanhang och hoppas att det kan bidra till att ytterligare understryka betydelsen av att på ett tydligt sätt angripa efterfrågan för att kunna nå framgång i kampen mot människohandeln.

Fru talman! Ja, det arbetas med människohandel. Det är bra, och det är vi nöjda med. Det vi har gjort till vår sak i Sverige var precis det som du nämnde i slutet, Beatrice Ask, nämligen kopplingen mellan sexköpslagen och människohandel. Det är något som vi från svensk polis vet har ett tydligt samband. Genom sexköpslagen får man större möjligheter att bekämpa människohandel. Medan ligorna i Sverige organiserar kanske fem-tio kvinnor har de i Norge och Danmark kanske 40-50 kvinnor. Det beror på att de är mycket lättare att bekämpa här. När vi hade makten 2006 hade vi redan planerat att svensk polis på hösten skulle åka ned i samband med fotbolls-VM för att informera om sitt arbete och om kopplingen mellan människohandel och sexköpslagen. Detta arbete blev aldrig av, för vi fick en borgerlig regering och en ny minister. Jag ska inte anklaga dig för detta. Du var ny som minister, och det var andra som drog i trådarna och såg till att det här inte blev av, men jag vill att du ska veta att det är ett faktum. Svensk polis hade inför alla ministrar fått möjlighet att tala om sambandet mellan sexköpslagen och människohandel. Nu fick de inte det. Även om detta inte var så lätt för dig som ny minister har du i alla fall kunnat peka på sambandet mellan sexköpslagen och människohandel. Jag är dock inte så säker på att du verkligen är så genuint övertygad - inte bara för att du, om jag är rätt informerad, 1998 röstade mot sexköpslagen, tillsammans med din partiledare Fredrik Reinfeldt som inte ville ha någon sexköpslag, utan framför allt för att ni inte har drivit detta under vårt svenska ordförandeskap. När du står här och nämner konferensen i Bryssel ska vi samtidigt komma ihåg att du inte nämnde ett ord om sexköpslagen i det tal som vi har sett från Brysselkonferensen. Där var det inte sambandet mellan människohandel och sexköpslagen som nämndes, utan det var andra saker. Vi har gått igenom det talet och sett att det inte nämndes något samband där. Där talade du på ett helt annat sätt, nämligen på det sätt som man gör i många europeiska länder där man säger att det samband som svenska politiker har drivit så mycket inte finns. Detta är djupt olyckligt. Också här har vi haft chansen att skjuta fram positionerna. Det är bra att EU tar ytterligare steg, men det är knappast Sveriges eller den svenska regeringens förtjänst. Det är saker som växer fram. Men vi har haft en utmärkt möjlighet att visa på sambandet mellan människohandel och sexköpslagen. Det skulle kunna finnas med på olika sätt, kanske i Stockholmsprogrammet eller på andra sätt, men detta är inte frågor som har drivits. Jag vet att det finns ett starkt motstånd mot detta på olika ställen, också inom den svenska regeringen och i Regeringskansliet, men detta är något som är viktigt att föra fram, inte bara när vi står i den svenska riksdagen utan framför allt när vi är nere i Bryssel. Vi hade ett möte med europeiska parlamentariker där alla sju partier var med - den konferens som hölls för drygt tre veckor sedan - och där hade vi uppe just denna diskussion om sambandet mellan människohandel och sexköpslagen. Chefen för svenska Rikskriminalen, Therese Mattsson, talade föredömligt om sambandet mellan sexköpslagen och människohandel. Också en polis från Göteborg som har arbetat med detta på fältet talade om fördelarna med en sexköpslag. Men varför har du inte drivit detta hårdare i EU, exempelvis när du hade möjlighet att hålla tal på den konferens du nämnde? Där kunde du ha lyft fram detta samband, som vi talar oss så varma för här i riksdagen. Varför agerar du på ett sätt i Sverige och ett helt annat sätt när du diskuterar sakerna i EU och i Bryssel? Det skulle jag vilja ha svar på.
Fru talman! Jag vill tacka Thomas Bodström, som har ställt den här interpellationen så att vi har möjlighet att få denna debatt med justitieministern här i kammaren. Jag tillhör dem som är besvikna. Jag trodde att vi hade kommit längre och att vi därmed också skulle kunna få en uppslutning kring detta och därmed också få hjälp av den nuvarande regeringen att tala väl om sexköpslagen också utanför Sveriges gränser. Vi har sett en förändring i vår omvärld. Våra socialdemokratiska partivänner i Danmark har tagit ett beslut om detta på sin kongress, och Island och Norge har antagit lagar om sexköp som går längre än den svenska. Vi har också sett ansatser i Finlands parlament, där man har tagit ett litet steg i rätt riktning, och vi hoppas att man kan gå vidare. Vi är inte ensamma längre. Det finns en stor nyfikenhet hos dem som tycker att detta är viktiga frågor. Det är klart att det finns andra som inte tycker att detta är något som över huvud taget bör lyftas upp på politisk nivå. De kanske kan känna sympati för Beatrice Asks inställning, men de andra - de som vill driva på framåt och skydda offren, de som vill skydda dessa kvinnor och synliggöra den organiserade brottsligheten och det grova utnyttjandet av kvinnor som är vår tids slavhandel - har förväntningar på oss. Det har de rätt att ha. Vi väckte i riksdagen en motion om att man skulle ha ett porr och prostitutionsfritt ordförandeskap. Det blev en enighet från oppositionen, men motionen röstades ned. Vi fick inget ställningstagande till förmån för den här motionen i utrikesutskottet. Men det sades lite under hand: Ja, men vi ska nog göra det här ändå. Vi ska se till att det blir så. Jag ser inget av det i dag. Vi har haft en unik möjlighet att inte bara ta upp det i tal utan att också i praktisk handling visa att det här är något som är viktigt för oss. Det handlar om vad det kan betyda när man gör upphandlingar och när man hänvisar till hotell och så vidare. Det kostar så lite att bjuda på den informationen och att visa att det vi säger och det vi gör hänger ihop. Man har inte tagit vara på den möjligheten. Det har också under senare tid och under den nuvarande regeringens mandatperiod, både inom Europa och utanför, varit andra idrottsarrangemang. Det har planerats för sådana som är på gång. Jag ser inte att man utifrån de förutsättningar som finns talar om problemet med prostitution i anslutning till stora arrangemang. Det kan vara idrottsarrangemang. Det kan naturligtvis även vara andra arrangemang. Men den här möjligheten har man inte heller tagit vara på. Vi ser alltså att regeringen drar sig tillbaka från att vara en aktiv aktör. Jag var deltagare i seminariet i Bryssel om trafficking. Jag förstår att man kanske inte hade kunnat komma fram till en slutsats i slutdokumentet och kunnat få en uppslutning bland alla medverkande bakom sexköpslagen. Men man kunde ha lyft in det. Man kunde ha drivit på. Man kunde ha talat om hur vi jobbar med de här frågorna och att det finns en möjlighet. Då hade man kanske längre fram kunnat få en uppslutning. Jag vill avslutningsvis säga, justitieministern och fru talman, att vi hade en interpellationsdebatt tidigare under förmiddagen om just ratificeringen av Europarådets konvention mot trafficking. Vi har fortfarande inte fått ett datum för när den propositionen eller skrivelsen kommer till riksdagens bord, så att vi kan fatta beslut. Kommer vi att kunna fatta beslut under år 2010, under den del som ligger före valet? Eller kommer vi inte att kunna det? Kommer det att komma någonting så sent att vi inte hinner under denna mandatperiod? Jag beklagar att jag inte under den här mandatperioden ens har kunnat säga att det ändå kommer en ratifikation, att det ges en möjlighet. Jag har inte ens kunnat säga det. Ingen kan tolka det på annat sätt än att det är en nedtoning av ambitionerna. När man tittar i översynen av sexköpslagen ser man att det står att det synsättet ska vara en av utgångspunkterna, inte att det ska vara utgångspunkten. Beatrice Ask! Det finns mycket mer att stå till svars för.

Fru talman! Människohandel är vår tids grövsta brott, särskilt människohandel för sexuella ändamål. Det är slavhandel för sexuella ändamål. Det är oerhört kränkande och förnedrande. Jag finner inte ord för att beskriva vidrigheten i den typen av brottslighet, att man utnyttjar människor på det sättet. Sedan är jag kanske inte riktigt lika säker som interpellanten på kopplingen mellan sexköpslagen och människohandel i det perspektivet. Jag kan se en koppling som jag har fått vittnesmål om när jag har mött verkligheten. Jag har faktiskt varit ute och träffat personer som rör sig i en verklighet, till exempel på Malmskillnadsgatan. Man visar på att kopplingen mellan sexköpslagen och människohandeln kan slå fel i och med att människor som kanske köper sex inte anmäler när de misstänker att det ligger ett människohandelsbrott bakom i det enskilda fallet. Jag vet inte om den kopplingen stämmer eller inte. Men jag utgår från att den kopplingen är någonting som övervägs i den översyn av sexköpslagen och dess effektivitet som nu pågår. Jag tycker att det är bra att detta utvärderas. Men jag tycker inte att man kan sätta ett likhetstecken mellan sexköpslagen eller prostitution och människohandel i det perspektivet, för människohandel sker för flera ändamål än just för sexuella tjänster. Men, fru talman, jag kan inte nog poängtera vidrigheten i denna brottslighet, att man utnyttjar människor och använder människor som slavar för olika ändamål, sexuella ändamål eller för andra ändamål. Justitieministern talade tidigare i debatten om en person som satt i Uppsala och tiggde pengar i det avseendet. Jag tror och vet att många insatser behöver göras för att bekämpa människohandel. Det handlar om de insatser som nu har gjorts för att bekämpa den grova organiserade kriminella verksamheten. Det behövs pengar för att bekämpa människohandel. Det handlar om informationsflödet, som man bland annat har tagit med i Östersjöstrategin, att information ska utgå när personer återvänder till sitt hemland, om de kommer från Östersjöområdet, och om uppehållstillstånd för dem som har medverkat vid en rättegång. Detta har nu också ändrats i praxis i Migrationsdomstolen. Jag tycker alltså att det sker saker på det här området. Och jag vill säga att jag inte är riktigt säker på om kopplingen är positiv eller negativ, men det tror jag att utredningen om sexköpslagen kommer att visa.
Fru talman! Utomlands skämtar man ibland om svenskar som varandes väldigt egotrippade. Då brukar man låta som mupparna och säga: In Sweden we have what we call. Jag tror att det är väldigt svårt att vinna respekt i internationella sammanhang genom att bara prata om sin egen förträfflighet. Däremot är den svenska sexköpslagen intressant därför att den är ett av de första och kanske viktigaste stegen för att komma åt efterfrågan på det här området. Utan köpare blir det ju inte så mycket prostitution, och det är viktigt att göra något åt detta. Jag är väldigt glad över att ofta få berätta om sexköpslagen för ministrar och andra. Det är också viktigt med den utvärdering vi gör. Man kan titta på effektiva verktyg i dag mot prostitution. Då är kanske en sexköpslag en sak, men det har hänt mycket på tio år. Det är därför som vi gör den här utvärderingen. Mycket av det som i dag är prostitutionsverksamhet sker inte öppet på gator och torg - en dag som denna är det väldigt kallt och eländigt ute. Det sker med hjälp av Internet och blir därför svårare att hantera. Det är klart att man måste fundera över den typen av förändringar när det gäller hur det här problemet ser ut när man gör en utvärdering och översyn. Och det är viktigt att det görs. Men, som jag beskrev i min inledning, hade vi med en hel del på konferensen, och det kom upp många aspekter på efterfrågan. Det tycker jag var bra. Jag vet att Carina Hägg var där, men hon gjorde väl inte något större avtryck. Och jag höll inte bara ett inledningsanförande, som ligger på nätet. Jag ledde konferensen och deltog i diskussionerna. Jag hade också ganska många bilateraler. Det är klart att jag bland annat har talat om sexköpslagen. Så är det naturligtvis. Jag gör det ofta också i andra sammanhang. Jag tror att jag i den här debatten, eller om det var i den tidigare om människohandel, nämnde någonting som jag tycker är ett väldigt viktigt steg i den deklaration som vi fick fram, nämligen att vi för första gången i det här sammanhanget får med barnsexturismen. Det handlar alltså om vuxna människor som reser för att köpa sex av barn. Det är prostitution där man använder sig av barn som handelsvaror. Det är någonting alldeles bedrövligt, men det är tyvärr någonting som ökar i omfattning tillsammans med barnpornografi, med hjälp av Internet. De ligger väldigt nära varandra. Det är ingen tvekan om att det i dag finns en stor enighet om att vi ska bekämpa övergrepp mot barn. Man är emot människohandel. Det finns lite olika uppfattningar om prostitution. Det är rätt obegripligt ur ett svenskt perspektiv att det är på det sättet, men det är ett faktum. Då menar jag att det är väldigt bra att ta de saker där vi faktiskt snabbt får åtgärder på plats, därför att de ringar in problemen. Jag tror faktiskt att det är den typen av grepp som gör att också efterfrågan diskuteras. Man har upptäckt att det naturligtvis är ett problem, för det blir det när man angriper det här problemet. I rambeslutet, som jag också nämnde i inledningsanförandet, finns det ett åtagande för medlemsstaterna. I förslaget till rambeslut finns det ett åtagande för medlemsstaterna att sträva efter en minskning av efterfrågan. Man talar också om olika typer av åtgärder, bland annat straffbeläggning. Kan vi nå dit har vi tagit ytterligare steg som är väldigt viktiga. Vi beskylls för att vi inte gör tillräcklig reklam för en lagstiftning sedan tidigare. Jag tror inte att det i sak är det mest väsentliga. Jag förstår att det svider, eftersom Socialdemokraterna inte har några andra förslag om hur vi ska bekämpa det elände som prostitutionen innebär och de brott och övergrepp som begås i samband med prostitution och människohandel.
Fru talman! Man blir trött efter några timmar, Beatrice Ask; jag har förståelse för det. Men det sista om att vi inte skulle ha några förslag var ett stort misstag. Vi har bombarderat dig med förslag om hur vi ska förändra arbetet med människohandeln - något vi fick stöd för av två forskare i deras arbete bara för ett par dagar sedan. Vi måste se till att få ordning på människohandel, koppleri och sexköpslagen. Människohandel är ett brott mot personer, koppleri är ett brott mot staten och sexköpslagen är en skyddslagstiftning. Det är inte bra, och det har jag under tre års tid försökt få dig att förstå. Nu får vi stöd också av forskningen på detta område. Det är logiskt orimligt att staten ska gå in och betala ersättning för något som är ett brott mot staten. Nu betalar man ut skadestånd i domstolarna även till offer för koppleri, vilket vi är glada för. Detta har jag försökt påpeka gång på gång. Något som du, Beatrice Ask, också hade kunnat ta upp i samband med människohandel är det förlegade faktum att koppleri är något som försiggår mellan två jämbördiga parter. Här har du också haft tre år på dig att göra förändringar, men du går upp i talarstolen och säger att det är tråkigt att Socialdemokraterna inte har några förslag. Vi har kommit med förslag gång på gång, men du vill inte göra några förändringar, Beatrice Ask. Du vill inte driva dessa frågor i EU, Beatrice Ask, för det är besvärligt. Man skrattar lite åt Sverige när vi kommer dragandes med människohandel och sexköpslag. Jag vet hur det är. De har skrattat bakom min rygg också. Men det är värt det, för man når resultat om man försöker. Varför har den svenska regeringen inte fört in frågan om människohandel i förhandlingarna när man nu har chansen? Det ska inte göras bara som en eventuell åtgärd - vem som helst som har arbetat i EU vet att sådant kan man få in hur lätt som helst - utan man ska verkligen driva dessa frågor. Det är inte bilaterala samtal som gäller i första hand, Beatrice Ask, utan nu hade du chansen att hålla ett tal inför alla där du verkligen hade möjlighet att visa att du tar dessa frågor på samma allvar som du påstår dig göra här i Sverige. Du hade möjlighet att visa detta men missade det. Kommer du, Beatrice Ask, under den resterande tiden av det svenska ordförandeskapet, och kanske därefter vad gäller överenskommelser om människohandel, att föra in detta samband och på ett tydligare sätt, och inte bara som en att-sats för en eventuell möjlighet, driva frågorna om sambandet mellan människohandel och sexköpslagen? Eftersom du frågade efter förslag, Beatrice Ask, kommer jag nu med ett konkret förslag i nästa fråga. Kommer du att driva frågorna så att vi får en bättre ordning mellan människohandel och koppleri än det förlegade system som nu finns så att också flickor som utnyttjas genom grovt koppleri och koppleri - det kan många gånger vara en slump om man åtalas för grovt koppleri eller människohandel - får samma ställning som offer när det gäller människohandel i framtiden? Där har du mina två konkreta frågor, Beatrice Ask. Jag vore tacksam om du kunde svara på dem eftersom detta är en interpellation, vilket är ett organ för kontroll av regering och statsråd. Att du i denna debatt svarar på just dessa två konkreta frågor vore värdefullt så att vi kan bedöma om Sveriges regering tar sambandet mellan människohandel och sexköpslag på allvar och på vilket sätt man avser att förbättra situationen för kvinnor och flickor i Sverige.
Fru talman! Jag vill understryka att vi under första åren av mandatperioden har gjort vårt yttersta för att hitta bred samsyn i dessa frågor och underhand påverka, lyfta fram perspektiv och informera om hur man ser på oss i vår omvärld, vilka förväntningar som finns och vad som krävs av oss. Jag får dock konstatera efter denna och tidigare interpellationsdebatt att det finns en politisk skiljelinje. Justitieminister Beatrice Ask kallade det jag tidigare i dag förde fram för konspirationsteorier, men dessa har bekräftats av henne själv och av Ulrika Karlsson. Regeringen har inte intresse av att föra fram perspektivet att det finns ett samband mellan prostitution, efterfrågan på kvinnor för att utnyttja dem sexuellt och trafficking, vår tids slavhandel. Vi är ett feministiskt parti. Vi erkänner och ser ojämställdhet och maktstrukturer och att det också visar sig i prostitution och människohandel. Har man inte det perspektivet ser man inte det och för inte heller en politik för att hantera dessa frågor. Jämställdhet kan inte uppnås så länge män köper, säljer och utnyttjar kvinnor och barn genom att prostituera dem. Det är oerhört viktiga frågor, och jag hade hoppats att vi delade den synen. Det är ingen slump att Göran Lindblad som ordförande för Europarådsdelegationen röstade på ett annat sätt. Han är företrädare för regeringen i dessa sammanhang. Det är ingen slump att det pågår en intensiv debatt inom den borgerliga gruppen om att riva upp sexköpslagen. Det är ingen slump att företrädare för den borgerliga regeringen bevistar konferenser i Europa och säger: Vi ska riva upp lagen genom att ändra straffsatserna. Vi kan inte ta bort hela lagen, men vi ska göra det på ett annat sätt. När man läser direktiven och ser hur vaga de är känner man såklart en oro. När man dessutom ser att regeringen skjuter ansvaret för att informera om sexköpslagen från sig själv till Svenska institutet som plockar in folk som har en positiv syn på prostitution blir oron inte mindre. Det är inte fråga om några konspirationsteorier; det är dagens verklighet. Jag beklagar det djupt.

Fru talman! Jag blir lite betänksam. Det är givetvis viktigt vad justitieminister Beatrice Ask har sagt eller inte sagt på en konferens. Det viktiga är dock att regeringen har tagit på sig ledartröjan för att i verkligheten bekämpa människohandeln här i Sverige. Man har tagit fram en handlingsplan och gör satsningar mot grov organiserad brottslighet. Äntligen får de som medverkar i en rättegång om människohandel permanent uppehållstillstånd och blir inte tillbakaskickade till bödlarna med vändande båt. Information utgår när man återvänder inom Östersjöområdet. Regeringen har avsatt pengar till detta. Dessutom har man lyft upp kampen mot människohandel till Europanivå. Sexslavhandel är vår tids grövsta brott; jag står för det. Jag kan inte nog poängtera hur mycket viktigare det är att man konkret agerar än att man levererar fina ord i en talarstol. Ett sådant agerande, som justitieministern inte nämnde i detta sammanhang, är till exempel de svenskledda förhandlingarna med Makedonien som ansökarland. Jag träffade polismyndigheterna i Makedonien för en tid sedan. Man berättade att sedan Makedonien inledde processen om medlemskap i EU har transitverksamheten - Makedonien är ett transitland för människohandel - gått ned med mer än 50 procent. Det visar konkret att man kan göra saker för människor i verkligheten mer än att leverera ord i en talarstol. Jag ger därför mitt godkännande till justitieministern i det avseendet. Det arbete som utförs för att bekämpa människohandel är positivt, och jag vill uppmuntra till fortsatt arbete.

Fru talman! Det är nog bra att inte skriva alla sina inlägg innan man har lyssnat på vad som sägs. Carina Hägg gjorde en fantastisk insats när hon beskrev att jag inte skulle ha talat om sambanden mellan prostitution och människohandel. Jag har upprepat det vid flera tillfällen bara i dag, men det hade hon väl inte tänkt sig när hon skrev sina inlägg. Regeringen har fattat beslut om en särskild handlingsplan mot prostitution och människohandel, så det är alldeles uppenbart att vi ser kopplingen. Jag har också anslagit flera hundra miljoner för att arbeta konkret mot denna typ av företeelser. Det säger också något om att regeringen tycker att det är viktigt. Men vill man inte se och lyssna kan man påstå precis vad som helst. Göran Lindblad är en ärbar riksdagsledamot som alla andra riksdagsledamöter, men han är verkligen ingen företrädare för regeringen. Regeringen företräds av statsråden och inga andra. Vi får vara noga med det. Det är ju fri motionsrätt i riksdagen och fria möjligheter att agera. Det gäller alla partier. Det är så i demokratier. Men regeringen företräds inte av riksdagsledamöter utan av andra. En fråga som är intressant är den som Thomas Bodström tog upp och som jag tycker att man kan lägga några minuter på, även om den kommer in lite sent i diskussionen. Det är frågan om koppleri. Jag tycker att den är väsentlig. Människohandel blir ofta koppleri. Det är samtidigt viktigt att se att koppleri träffar straffvärda handlingar som inte ingår när det gäller människohandel. Det är där problematiken ligger. Det är en seriös problematik som Thomas Bodström har tagit upp flera gånger. Koppleri behöver inte alltid vara ett brott mot staten. Människohandelsutredningen kommer till samma slutsats som Thomas Bodström, nämligen att den som är offer för ett människohandelsliknande förfarande ska anses som målsägare också vid koppleribrott. Det är verkligen relevant att jobba med den här problematiken. Jag ser den och tycker naturligtvis att det är viktigt att vi försöker hantera den på bästa sätt. Det är dock viktigt att se till att inte straffvärda handlingar slängs ut med badvattnet. Man måste ta hand om problematik som bör fortsätta att vara brott. Sammantaget vill jag säga att vi gör många insatser här hemma, på EU-nivå och internationellt mot prostitution och för att främja arbetet med att minska efterfrågan i prostitutionsträsket. Prostitution är en integrerad del av människohandel och barnpornografi. Det är ungefär samma aktörer som i olika utsträckning ägnar sig åt övergrepp på enskilda människor, vilket samhället aldrig kan acceptera. Vi driver de frågorna och kommer att fortsätta att driva dem. Jag tror också att vi kommer att ha framgång i flera av de viktiga ärenden som ligger framför oss.

Fru talman! Oppositionens roll är att kritisera. Det kan vara lite destruktivt ibland. Jag tycker ändå att vi har haft bra diskussioner här. Jag tackar Beatrice Ask. Jag tycker att det har lett framåt att visa på skiljelinjer i olika avseenden. Det har också visat sig att vi tycker lika i många frågor. Jag tycker också att det var väldigt bra när vi talade om kriminalvården tidigare. Det var bra av Beatrice Ask att fullfölja frågan om Saltvik. Där var vi eniga. När det gäller människohandel och sexköpslagen är min kritik egentligen inte att vi tycker annorlunda, utan att ni inte driver frågorna tillräckligt mycket. Det räcker inte att tala om det vid middagar. Det räcker inte att tala om det vid luncher eller i bilaterala samtal. Vi vill att det ska föras in konkret i diskussionen. Som jag har sagt tidigare kan det mycket väl misslyckas. Det tänker jag inte kritisera. Men jag tycker att man ska göra ett ordentligt försök att föra in det. Om det spricker får man säga: Det gick inte, men vi gjorde i alla fall ett försök. Jag vet att det finns ett starkt motstånd i EU. Det finns också starkt motstånd på annat håll som försvårar detta, men jag tror att vi skulle tjäna på att driva de här frågorna hårdare och ta varje chans, inte bara här, att föra fram sambandet. Jag kommer att följa detta noga under den resterande tiden av det svenska ordförandeskapet och därefter. Jag hoppas att det kan drivas lite hårdare och föras in i de konkreta förhandlingarna så att vi får med det i överenskommelsen. Jag kommer att vara den första att tycka att det är ett utmärkt arbete. Tack för diskussionerna! Tack för debatten och trevlig helg!
Fru talman! Det är bra att diskutera de här frågorna. Det är oerhört viktigt att Sverige är en aktiv aktör på den europeiska nivån. Jag menar att vi på många sätt driver frågor som handlar om att se problemen med prostitution, människohandel och barnsexturism. Det är en verksamhet som växer. Det är en av de mest vinstgivande kriminella verksamheterna i dag. Omfattningen ökar i nästan alla länder. Det finns många skäl att tro att en hel del av de ensamkommande barnen i Europa kommer att användas bland annat för prostitution. Därför krävs det många konkreta åtgärder. Därför krävs det mycket aktivt deltagande. Det krävs också - det är väl det som är engagemanget hos interpellanterna - att vi arbetar för att folk inte ska köpa de här tjänsterna. Utan kunder finns det faktiskt inte samma vinster att göra; så enkelt är det. Det finns mycket att göra på det området. Därför måste frågor om människohandel tydliggöras ur olika aspekter. Det gäller också den brottsliga delen. Det är ofta en del av ett kriminellt nätverk. Myten om den lyckliga horan är en av de fånigaste myter som fortfarande lever på många håll. Oftast handlar det om utnyttjade människor som används av grovt kriminella som lika gärna skulle kunna göra pengar på vapen, cigaretter eller något annat elände som de kommer på. Vi har mycket att göra. Vi kommer att fortsätta att driva frågorna. Det är roligt att veta att oppositionen också engagerar sig på det här området. Däremot tycker jag att det är beklagligt att man ibland inte vill lyssna och att man ägnar sig åt konspirationsteori i olika sammanhang.